Kammaren övergår nu till att debattera skatteutskottets betänkande 17 om basenheten för åren 1984 och 1985.

Herr talman! Återigen gör regeringen ett ingrepp i den skatteöverenskommelse som träffades under 1982, en överenskommelse som innebar att man beräknade att ca 90 26 av svenska folket skulle få en marginalskatt på högst 50 96 när reformen var genomförd 1985. brytpunkten, dvs. gränsen för 50 70 marginalskatt, skulle då ligga vid 129 600 kr. En inflationshämmande politik skulle föras, och i stället för den automatiska indexuppräkningen skulle uppräkningen göras efter ett för hela treårsperioden fastställt procenttal, nämligen 5,5 96 per år. Redan förra året, i samband med att socialdemokraterna tillträdde regeringsmakten, gjordes ett första hårt ingrepp i skatteöverenskommelsen med den 16-procentiga devalveringen. Regeringen sade då själv att basenheten, om skattereformen skulle ge oförändrat utslag, borde höjas med 200 kr. för att neutralisera effekten av devalveringen. Skedde inte detta, skulle genom devalveringen statens inkomster komma att öka med närmare 2 miljarder. Tyvärr gjorde man inte så, utan man lyssnade mera på vad LO hade att säga än man respekterade den ingångna överenskommelsen. Regeringen och den socialdemokratiska majoriteten genomdrev i stället avdragsrätt för fackföreningsavgifter, en reform som ur rent administrativ synpunkt gick rakt emot vad man tidigare hade sagt sig vilja åstadkomma. Reformen är svårkontrollerad för den enskilde och för myndigheterna och helt annorlunda än de schablonregler som socialdemokraterna så ofta fört fram som det enda rätta. När regeringen nu inför 1984 på nytt föreslår ändringar i skattereformen — denna gång genom att sänka beloppet för basenheten — är det återigen mycket betänkligt. Såsom framgår av centerns motion kommer reformen nu att bli betydligt överfinansierad, och det mål som fastställdes vid reformbeslutet kommer inte heller att nås 1985. Centern står fast vid överenskommelsen. Vi är beredda att medverka till att reformen finansieras i sin helhet under hela treårsperioden, men vi vägrar att finansiera andra saker, exempelvis det avdrag för fackföreningsavgifter som socialdemokraterna och vpk har infört. Genom de i propositionen föreslagna sänkningarna av uppräkningen av basenheten från 5,5 96 till 4 20 för 1984 och 3 20 för 1985 bryts förutsättningarna för att uppnå det fastställda målet. Det är med beklagande jag kan konstatera att socialdemokraterna inte står fast vid överenskommelsen. Risk finns nu att det uppsatta målet inte kommer att uppnås. Kritiken har varit hård mot reformen från andra håll, men i höst har vi faktiskt fått se hur ett par av de starkaste kritikerna stått i kö i kanslihuset och vädjat om att reformen i sin helhet skulle genomföras. Det är andra tongångar än vad som tidigare har kommit fram. Hade den uppfattningen framförts tidigare, hade säkerligen förutsättningarna för ett genomförande av reformen helt oförändrad varit vida större. Jag noterar ändå med tacksamhet och tillfredsställelse det uttalande som gjorts från TCO och SACO om värdet av reformen. T. o. m. moderaterna har ju börjat inse — vid vissa tillfällen i varje fall — reformens värde, trots den hårda och många gånger hänsynslösa kritik man har framfört mot reformen. Jag vill samtidigt säga att Bo Lundgrens kritik här i dag skjuter över målet. Bo Lundgren sade bl.a. att skattereformen nu närmast är i ruiner och att kvar står bara underskottsavdragsbegränsningen. Jag måste säga att detta uttalande förvånar mig i hög grad, med tanke på att moderatledaren i ett tidningsuttalande i höstas sade att det var angeläget att reformen skulle genomföras. Då måste det väl ha funnits kvar något mer än just detta? Regeringsförslaget är otillfredsställande också därigenom att under 1984 kommer två skatteskalor att gälla. Detta är ett avsteg från hela grundtanken i vårt skattesystem. Genom att propositionen avlämnats så sent på året kommer alla som har påbörjat sitt räkenskapsår före den 11 november att beskattas enligt 1982 års beslut om skatteskalan för 1984. Detta är visserligen i överensstämmelse med bestämmelsen om förbud mot retroaktiv lagstiftning, men beslutet är nog unikt i svensk skattelagstiftning och helt otillfredsställande, vilket vi också påpekat i centerns motion. I reservation 5 tar vi upp en annan fråga, där vi hade förväntat oss att möta större förståelse hos utskottsmajoriteten. Det gäller införande av ett fribelopp för egenföretagare vid beräkningen av arbetsgivaravgiften. Kravet är blygsamt — 2 96 på inkomster upp till 50 000 kr. Motivet är delvis att åstadkomma jämställdhet med vad löntagarna fick vid införandet av skattereformen i form av avdraget på 1 000 kr., men främst att i företagarnas beräkningsunderlag för arbetsgivaravgiften ligger förutom arbetsinkomsten också avkastningen av det i företaget bundna kapitalet. Denna fråga skulle enligt överenskommelsen prövas och snarast på nytt tas upp. Visserligen berörs den i företagsskatteutredningen, men en så enkel sak som denna borde kunna lösas utan ett mångårigt utredningsarbete. I reservation 6 berörs fackföreningsavgiften. Nu liksom tidigare anser vi att detta system med avdrag för fackföreningsavgifter är felaktigt, dels därför att det ur administrativ synpunkt är krångligt både för den enskilde och för skattemyndigheterna, dels därför att det finns ett speciellt schablonavdrag för löntagare. Riksdagen har också begärt en redogörelse av regeringen för just hur Arbetsgivareföreningens och fackföreningarnas beskattningsregler fungerar, för att få ett grundligt underlag för bedömning av resp. organisationers totala behandling ur skattesynpunkt. Som det nu är, är avgifter till Arbetsgivareföreningen avdragsgilla, men däremot är utbetalningarna vid en konflikt beskattade. För fackföreningarna har det tidigare varit tvärtom, nämligen så att avgiften inte har varit avdragsgill, men å andra sidan har inte heller konfliktbidragen varit beskattade. Nu däremot är avgiften avdragsgill och konfliktbidragen skattefria. Detta strider något mot vad vi förväntade oss den gången riksdagen begärde att få denna fråga utredd. Det är beklagligt att inte regeringen har tillgodosett riksdagens begäran om en klarläggande redogörelse för resp. organisations skatteförhållanden innan man vidtog denna ändring. Herr talman! Med vad jag nu har anfört yrkar jag bifall till reservationerna 2, 5 och 6.

Herr talman! Jag tror att det är värdefullt om vi avvaktar med debatten om den framtida skattepolitiken till dess att det föreligger ett skriftligt förslag. Uttalade önskedrömmar om än det ena än det andra är ett dåligt underlag för en diskussion. Hitintills har faktiskt skillnaderna mellan skatteuppgörelsens skatteskalor och moderaternas varit obefintliga upp till brytpunkten och ytterst begränsade fram till inkomster på 200 000 kr. Innan vi inleder en ny debatt om möjligheterna till ett resonemang om den framtida skattepolitiken vore det värdefullt att få se det faktiska underlaget för moderaternas syn på skattefrågorna.

Herr talman! Jag har redan tidigare framfört kritik mot de förändringar som har gjorts i skatteuppgörelsen. Beträffande just skatteskalorna skall det här slås fast att moderaterna upp till brytpunkten står på samma linje som de partier som har träffat skatteuppgörelsen och att skillnaderna i skatteskalorna upp till inkomster på 200 000 kr. är ytterst begränsade.

Herr talman! I den proposition vi nu behandlar, 1983/84:69, anför finansministern: ”Med de här föreslagna jämkningarna har enligt min mening de ursprungliga villkoren uppfyllts för att genomföra skattereformen 1983-85 i dess helhet. Det bör således klargöras att reformen härmed fått sin slutliga utformning.” Folkpartiet kan självfallet inte instämma i finansministerns uttalande. Regeringen har i själva verket enligt vår uppfattning brutit skatteöverenskommelsen definitivt. Det enda som nu återstår av skatteöverenskommelsen är det syfte som den skulle uppfylla: 90 26 av de heltidsarbetande skulle ha högst 50 96 marginalskatt, marginalskatten för resterande 10 26 inkomsttagare skulle sänkas även den, värdet av avdragen begränsades till max 50 96, inflationsskyddet fastställdes till ca 5,5 96 per år för 1983-1985. Reformen skulle totalfinansieras. Syftet med alltihop var att i någon mån komma till rätta med de höga marginalskatternas problem. ”Det måste löna sig att arbeta”, har folkpartiet hävdat sedan lång tid tillbaka. För att Sverige skulle kunna arbeta och spara sig ur den ekonomiska krisen — vilket var den borgerliga regeringens metod — måste det löna sig för den enskilda individen att arbeta och spara. Marginalskattesänkningarna skulle medverka till detta. De skulle också medverka till lägre inflationstakt samt att minska avdragshysteriet och skattefusket. Marginalskattesänkningarna var och är fortfarande ett mycket viktigt inslag i en politik som skall föra Sverige till ekonomisk balans och full sysselsättning. Skattereformen stöddes ursprungligen av ca 75 20 av kammarens ledamöter, av socialdemokrater, centerpartister och folkpartister. Den breda majoriteten uppfattades nog allmänt som en garanti för att den skulle komma att genomföras helt enligt överenskommelsen. Men så har det, herr talman, tyvärr inte blivit. Vi tvingas nu konstatera att socialdemokraterna, som jag sade tidigare, har brutit överenskommelsen. Jag beklagar detta, och jag tror att många människor som nu kommer att få högre skatt också beklagar det. Redan förra hösten, efter devalveringen, var regeringen medveten om det nödvändiga i att göra justeringar i skatteskalorna. Man inbjöd centerpartiet och folkpartiet till diskussion, men i slutvändan valde socialdemokraterna att göra upp med LO i stället.

Det är alltså fullt klart att regeringens bedömning hösten 1982 var att devalveringen skulle leda till en skärpning av inkomstskatten om inte kompenserande åtgärder vidtogs. Regeringen lade fram förslagen i full vetskap om att folkpartiet och centern inte accepterade dem. Vid den avslutande överläggningen mellan partierna konstaterade statsministern att regeringen redan hade gjort upp med bl.a. LO och att folkpartiet och centern hade att ansluta sig eller gå sin egen väg. Det innebar att socialdemokraterna ensidigt bröt skattesamarbetet med folkpartiet och centern. I våras föreslog regeringen en finansiering av steg 2 med energiskatter i stället för arbetsgivaravgifter. Folkpartiet och centern hade informerats om detta i förväg, men vi hade avböjt att delta i några diskussioner, eftersom det enligt oss inte fanns någon grund för nya överläggningar efter höstens händelser. Folkpartiet menade — och menar — att en finansiering med energiskatter var bättre än en finansiering med arbetsgivaravgifter. Men självfallet kan vi bara acceptera att man finansierar det skattebortfall som beror på marginalskattesänkningen. Vi vill inte medverka till att höja skatterna för att betala något som vi inte vill ha, nämligen skattereduktionen för fackföreningsavgifter. När nu socialdemokraterna tillsammans med kommunisterna här i kammaren drivit igenom denna skattereduktion tycker vi att det är rimligt att socialdemokraterna tillsammans med kommunisterna också skaffar fram de erfoderliga medlen. Det framgår av reservation 3 att finansieringsbehovet för steg 1 och 2 är ca 6,4 miljarder kronor. Något ytterligare behov av finansiering finns alltså inte. Trots detta har regeringen föreslagit ytterligare skattehöjningar. Inflationsskyddet — som skulle vara 5,5 96 per år — föreslås bli 4 96 1984 och 3 90 1985. Dessutom föreslås en höjning av skattesatsen i vissa inkomstsskikt med 4 procentenheter och i några andra skikt med 2 procentenheter. Folkpartiet kan inte acceptera ett sådant förslag. Det innebär i praktiken en återgång till den gamla skattehöjningspolitik som socialdemokratiska regeringar har fört under lång tid och som är en av orsakerna till dagens ekonomiska problem. Folkpartiet anser fortfarande att de mål som låg bakom skattereformen måste uppnås. Därför vill vi ha en basenhet på 7 700 kr. för 1984 och sedan ett fullt inflationsskydd. 7 700 kr. är vad basenheten skulle bli enligt den automatiska indexuppräkningen. Vi menar att denna bör användas även därefter, då slipper man den smyghöjning av inkomsskatten som inflationen skapar. Skattehöjningsförslagen måste då underställas riksdagen och blir inte ett godtyckligt resultat av en inflation som kan konstateras först i efterhand. Regeringen motiverar sitt mycket låga inflationsskydd med att 4 96 för 1984 och 3 90 för 1985 sammanfaller med målen för inflationsutvecklingen. Jag tycker att detta är gott och väl. Men regeringen tycks inte själv tro att de här målen kommer att uppfyllas. Om regeringen trodde det skulle ett automatiskt inflationsskydd ge exakt samma resultat. Uppriktigt sagt tror jag knappt det finns någon som tror att dessa låga inflationssiffror kommer att uppnås för åren 1984 och 1985. Därför är det, menar vi, helt nödvändigt med ett fullt inflationsskydd. Höjningen av skattesatserna i vissa inkomstskikt motiveras med att lönerörelsens utfall varit för gynnsamt för dessa grupper av inkomsttagare. Detta är något som bara påstås. Något siffermässigt underlag för detta presenteras inte. Av tidningsuttalanden att döma har inte heller regeringen tillgång till något material som ger underlag för detta påstående. Det verkliga skälet till de föreslagna justeringarna är förmodligen något helt annat, nämligen att tillmötesgå LO. Jag anser att det inger allvarliga betänkligheter att regeringen så lätt viker sig för LO:s anspråk och önskemål. Den verkliga makten är på väg att flyttas ffrån Rosenbad och riksdagen till LO-borgen vid Norra Bantorget. Hänsynen till LO har lett regeringen till att ensidigt frångå överenskommelsen med centern och folkpartiet. Det är nu också uppenbart att detta inte har haft någon effekt på LO:s lönekrav. Vad beträffar skattepolitikens långsiktiga inriktning anser folkpartiet att denna bör läggas fast i samband med budgetbehandlingen 1984. Jag vill redan nu framhålla att folkpartiet inte anser att målet är nått när 1982 års skattereform är genomförd. Marginalskatterna kommer då fortfarande att vara alltför höga. Om det nu aktuella regeringsförslaget genomförs kommer detta att vara ännu mer uppenbart. Vi måste alltså gå vidare och ytterligare sänka marginalskatterna. Folkpartiet kommer att presentera förslag till sådana åtgärder i en motion i januari. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till reservationerna 3 och 6.

Herr talman! Frågan om inkomstskatterna är en fråga om vilken ideologisk utgångspunkt som skall läggas till grund för dessa skatter — om de skall tjäna syftet att vara inkomstutjämnande eller bara rent allmänt vara en samhällets inkomstkälla. För vänsterpartiet kommunisterna skall de tjäna bägge dessa syften. Förslaget från regeringen, som f. ö. bygger på trepartiuppgörelsen, förefaller inte att i någon nämnvärd omfattning tjäna syftet att inkomstskatterna skall vara utjämnande. I det kapitalistiska samhället bestämmer styrkeförhållandena mellan klasserna fördelningen av produktionsresultatet. Under senare år har dessa styrkeförhållanden utvecklats till borgarklassens förmån. Sedan 1976 har det skett en fortlöpande sänkning av de arbetandes reallöner, medan kapitalvinsterna — speciellt under 1980-talet — tagit en kraftigt ökad andel av den samlade produktionen. Under 1980-talet har inkomstskillnaderna vuxit kraftigt. Å ena sidan har allt fler människor tvingats vända sig till de sociala myndigheterna för att klara sin ekonomi. Å andra sidan har mängden miljonärer och storförmögenhetsägare vuxit kraftigt i antal. Värdet av de stora förmögenheterna har dramatiskt stegrats. Den totala statliga politiken har understött dessa skillnader. Den har inneburit ökade pålagor på de mångas konsumtion, sociala nedskärningar, urholkningar av samhällelig service och verksamhet. De rika däremot har fått åtnjuta många lättnader i marginalskatter, i företagsbeskattning, i aktiespekulationsbeskattning osv. Den allmänna ekonomiska politiken, inte minst med 1982 års stora devalvering, har inriktats på att hålla nere de arbetandes löner och köpkraft men att öka kapitalets vinster. Vänsterpartiet kommunisterna har hela tiden kämpat emot denna utveckling. Vi har motsatt oss den sociala nedrustningens politik. Vi har sökt motverka höjningar av den indirekta skatten på nödvändighetsvaror, därför att den slår orättvist och drabbar den fattige värre än den rike. Vi har motsatt oss minskade livsmedelssubventioner. Vi har motsatt oss försämringarna inom den kommunala sektorns ekonomi. Vi har motsatt oss försämringar för pensionärer och andra grupper, där majoriteten lever i knappa ekonomiska omständigheter. Denna kamp har vpk fått föra både under de borgerliga regeringarna och under den senaste socialdemokratiska regeringen. Det var knappast en borgerlig politik i socialdemokratisk tappning som väljarna tog ställning för i det senaste valet. Förväntningarna var avsevärt högre ställda. Men de senaste inslagen i den ekonomiska politiken har stärkt uppfattningen om en orättfärdig ekonomisk politik. Så är det med den fortsatta sociala avrustningen, där pensionärerna sviks, där de lågavlönade och barnfamiljerna drabbas av borttagandet av livsmedelssubventionerna på allt utom mjölken, där läkemedelsoch patientavgifterna höjs inom sjukvården, samtidigt som eleverna i grundskolan ställs inför lärarlösa lektioner, därför att det statliga stödet för vikarier skärs ner. Vi kan notera allt detta och mycket därtill, samtidigt som socialdemokraterna fortsätter den borgerliga skattepolitiken genom att sänka marginalskatterna för stora inkomster. Härigenom undergrävs den statliga ekonomin, och de ovannämnda nedrustningarna motiveras just av dåliga statliga finanser. Det samband som återfinns mellan de sociala nedskärningarna och de sänkta marginalskatterna är försämrade villkor för dem som har låga inkomster och väsentligt ökade livsbetingelser för de redan rika, för dem med höga inkomster. En sådan politik är orättfärdig och borde vara en företeelse enbart för de partier som hämtar sin klassmässiga bas i borgarklassen. För ett parti vars bas återfinns inom arbetarklassen är detta ett svek mot de ideal det lovat att verka för. Enligt vänsterpartiet kommunisterna måste skattepolitiken föras så, att den utjämnar de rådande stora inkomstskillnaderna och att medel därigenom också ges till samhället att bygga ut de gemensamma sociala nödvändigheterna i stället för att avrusta dem. Skatt skall betalas efter bärkraft. När regeringen fortsätter med marginalskattesänkningarna för personer med stora inkomster är detta motsats till att skatt skall betalas efter bärkraft. De som erhåller de största skattesänkningarna är inte de som på något sätt lidit av reallönesänkningar eller befinner sig i knappa omständigheter. Därför är också reaktionerna mot den förda skattepolitiken stor ute på arbetsplatserna. Därför har också LO motsatt sig skatteuppgörelsen så som den har kommit att falla ut. En av de absoluta förutsättningarna för att LO skulle acceptera skattereformen var att de högavlönade inte skulle ha några löneökningar, eftersom de skulle erhålla så stora skattelättnader. Samtidigt skulle det s.k. tillgängliga löneutrymmet ställas till de gruppers förfogande som inte erhöll någon egentlig skattelättnad. Så har det som bekant inte blivit. Tvärtom — och det var det vi från vpk varnade för — har denna förutsättning inte uppfyllts. Vi sade den gången att detta inte var något uppfordrande utan endast ”var skrivet i sanden”. Våra farhågor härvidlag har blivit besannade. Därför vore det ännu mer angeläget för regeringen att bryta den orättvisa skattereformen vad det gäller sänkningen av marginalskatterna. På arbetsplatserna tas det olika initiativ för att få förändringar till stånd. Dessa tas givetvis också därför att det står en ny avtalsrörelse för dörren, där regeringen redan mer eller mindre har villkorat det s.k. utrymmet för dessa förhandlingar. Regeringen kräver återhållsamhet i lönerörelsen. För vilken gång i ordningen går knappt att klara ut. Denna utgångspunkt, som självfallet stöder storfinansens syn på lönerna, är felaktig. Det är inte lönerna som driver på inflationen, såsom regeringen gör gällande, utan det är profitjakten som är inflationsdrivande. Så sade exempelvis LO:s representantskap vid sitt sammanträde, där lönekraven i den förestående avtalsrörelsen behandlades: ”Med de vinstökningar som förutses inom näringslivet skulle låga löneökningar för 1984 dessutom medföra kraftiga vinstökningar utöver 1983 års redan höga nivå. Dessa vinstökningar skulle verka inflationsdrivande och skärpa de lönepolitiska spänningarna på arbetsmarknaden.” I klartext fastslår alltså LO här att det är vinstökningarna, framför allt de stora, som är inflationsdrivande. De stora vinstökningarna är betingade av storkapitalets jakt på ständigt ökade profiter. Däremot kan man inte påstå att LO följer denna sin egen analys, utan har fallit till föga för regringens krav på återhållsamhet när det gäller lönekraven. Till denna utgångspunkt om höjda löner reses därför kraven på arbetsplatserna. I ett upprop sägs följande: Det finns förväntningar inom ' arbetarrörelsen och inom breda löntagargrupper att reallönesänkningarna äntligen skall upphöra. Krav på kraftiga reallöneförbättringar har också förts fram från många fackliga avdelningar och klubbar. Kraven från arbetsplatserna låter: Nu har vi fått nog — vi har rätt att ställa krav — svängrum i stället för svångrem!” I uppropet säger man ”nej till återhållsamhet i avtalsrörelsen, höjda löner på rekordvinsternas bekostnad” och ”Riv upp den orättvisa marginalskatteuppgörelsen”. Uppropet avslutas med: ”Sänkta reallöner ger färre jobb! Ta pengarna där dom finns och sätt in dom där de behövs!” — en uppmaning som är nog så uppfordrande för den socialdemokratiska regeringen, eller i vart fall borde vara det. Marginalskatteöverenskommelsen är alltså en del i avtalsrörelsen på så sätt att de som har höga löner också erhåller höga skattelättnader, medan de som har låga inkomster eller löner också erhåller mycket låga skattesänkningar. Det är mot denna orättvisa som protesterna reses ute på arbetsplatserna, och denna rörelse borde har varit utgångspunkt också för ett regerande arbetarparti. Vänsterpartiet kommunisterna har hela tiden motsatt sig trepartiöverens kommelsen vad gäller marginalskattesänkningarna för höginkomsttagarna. Vi har därför följdenligt också i år rest kravet om upprivande av reformen och utformat en skattepolitik som inte ger höga skattesänkningar till höginkomsttagarna utan i stället ger dem med låga och normala inkomster en skatterabatt för år 1984. Vårt skatteförslag bygger på att skatten för 1983 är oförändrad och att en skatterabatt om maximalt 1 200 kr. beräknas utefter detta. Det innebär att skattesänkningen ger faktiska resultat redan i inkomster från 30 000 kr. och kulminerar i de skikt där LO:s genomsnitt ligger, och aningen över. Därefter sker en hastig nedtrappning. På detta sätt skulle 1984 års skatter komma att upplevas som rättvisare än de av regeringen föreslagna. Till 1985 års skatter och vilken skattepolitik som bör föras därefter återkommer vi i annat sammanhang. Jag skall, herr talman, inte lägga mig i de tre skattesamverkande partiernas tvist om påvens skägg, dvs. vem som har brutit skatteöverenskommelsen, utan bara konstatera att det ni tvistar om ändå bara i förhållande till skattereformens totala innehåll är marginellt. Efter att ha lyssnat på Bo Lundgren och den syn på skattepolitiken som moderaterna har, får jag verkligen hoppas att de lönarbetande inte kommer att medverka till att den borgerliga majoriteten, som Bo Lundgren hoppas på, verkligen kommer till stånd 1985. Ett 40-procentigt maximum för marginalskatterna, som han förespråkar, visar att moderaterna enbart tänker på ytterligare skattelättnader för dem med höga inkomster och för dem som har erforderligt kapital att spekulera i värdet av andras arbete. Men för att hindra att en sådan skattepolitik kommer till stånd fordras också att socialdemokraterna väsentligen ändrar sin inriktning av skattepolitiken och åter börjar verka för att var och en skall skatta efter bärkraft. Det fordras också att de åter börjar se inkomstskatten som en inkomstutjämnande skatteform. Låt mig, herr talman, bara slutligen göra ett konstaterande med anledning av de borgerliga partiernas samlade attack mot avdragsrätten för fackföreningsavgifter. Det talar på intet sätt för likformighet i skattelagstiftningen. Att företagen får göra avdrag, inte enbart för de s.k. konfliktfonderna som finns inom Svenska arbetsgivareföreningens ram, utan också för den övriga verksamhet som det borgerliga överpartiet Svenska arbetsgivareföreningen, SAF, bedriver anser de vara riktigt.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

Herr talman! Oavsett om Bo Lundgren nu gjort ett tillrättaläggande eller inte, så kan man bara konstatera, Bo Lundgren, att ni på den borgerliga kanten står på utsugarnas sida.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

Herr talman! 1981 träffades en överenskommelse mellan mittenpartierna och socialdemokraterna om en omfattande skattereform. Den tog sikte på att sänka marginalskatterna, begränsa underskottsavdragen och ersätta den dåvarande indexregleringen med någon annan form av skydd mot inflationen. I det ekonomiska läge som då rådde ansåg man att reformen måste totalfinansieras. En särskild expertgrupp fick uppdraget att utarbeta ett förslag som skulle föreläggas riksdagen. Under våren 1982 antog riksdagen förslaget, som innebar att reformen skulle genomföras i tre etapper under inkomståren 1983, 1984 och 1985.

För innevarande år har skatten sänkts, som planerats, och skattebortfallet finansierats fullt ut genom höjd arbetsgivaravgift. Utöver detta tidigarelades en mindre del av 1984 års skattesänkning utan att finansieras. När det gäller det andra steget för år 1984, så presenterade regeringen i kompletteringspropositionen våren 1983 förslag till finansiering. Man valde då att föreslå ökning av skatten på energi, dvs. el, olja och bensin, i stället för höjda arbetsgivaravgifter.

Såväl finanssom skatteutskottet betonade vikten av att skattereformen finansierades fullt ut och att en sådan finansiering var nödvändig med hänsyn till det statsfinansiella läget. Eftersom förutsättningar för en sådan finansiering inte förelåg ansåg skatteutskottet att ställningstagandet till andra finansieringsmöjligheter fick anstå till hösten. Vi har nu att ta ställning till det fortsatta fullföljandet av skattereformen. Efter de överläggningar som regeringen har haft med företrädare för mittenpartierna i finansieringsfrågan är det bara att konstatera, att det inte har varit möjligt att komma fram till någon överenskommelse. Regeringen har då valt vägen att minska finansieringsbehovet. Det förhållandet att regeringen genomgående har utformat ändrade bidrag och taxor från den utgångspunkten att prisstegringen under 1984 skall nedbringas till 4 96 har tillmätts stor vikt vid valet av åtgärder.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 Man kan knappast med fog påstå att löneutvecklingen har följt de linjer som förordats i skatteuppgörelsen. Bo Lundgren var i sitt inlägg inne på detta. Han sade: Vad finns det för uppgifter som kan styrka utfallet av avtalsrörelsen? För den som tar del av de uppgifter som nu finns tillgängliga råder det inget tvivel om att förlorarna i 1983 års löneuppgörelse är lågoch medelinkomsttagarna. Det föreligger en del rapporter om de lokala avtal som har slutits av de högavlönade privatanställda tjänstemännen som bekräftar detta.

och som undantogs i det s.k. PTK-avtalet — trots detta fått stora löneökningar i de lokala uppgörelser som träffats. Det kan Bo Lundgren se i Veckans Affärer, där Civilingenjörsförbundet har redovisat hur det ser ut för deras medlemmar. Utan tvivel är det så att de har fått betydligt bättre löneuppgörelser i de lokala uppgörelser de träffat än vad de stora lönegrupperna har fått. Det gäller alltså såväl civilingenjörer som ekonomer och jurister. Detta gäller också på en rad områden inom verkstadsindustrin. Detta är statistik som Civilingenjörsförbundet har gått ut med till sina klubbar ute i landet. Det är alltså på officiell statistik man kan stödja påståendena att förhållandena är sådana. Regeringens förslag innebär att den korrigering av inflationsskyddet för åren 1984-1985 som man tidigare satt till 5,5 26 nu kommer att begränsas till ca 4 90 för 1984 och 3 96 för 1985. Utgångspunkten är ambitionen att sänka inflationen — en strävan som jag tror att vi alla kan instämma i att det är nödvändigt att vi lyckas med. Basenheten för de båda åren blir då 7 600 kr. resp. 7 800 kr. Vidare föreslås för inkomståret 1984 en höjning av grundbeloppet med fyra procentenheter i inkomstskiktet 18-20 basenheter, vilket motsvarar årsinkomster som ligger mellan 136 800 och 152 000 kr. och med 2 procentenheter i inkomstskiktet 20-21 basenheter, där inkomstlägena motsvarar 152 000-159 600 kr. I stort sett blir det liknande höjningar som föreslås för inkomståret 1985. De borgerliga partiernas företrädare har inte kunnat ansluta sig till utskottsmajoritetens uppfattning, att vi skall godkänna propositionen, utan yrkar avslag på den. Partimotionerna i ärendet utgör, skulle jag vilja säga, en intressant läsning. Där får man ta del av förspelet till 1981 års skatteuppgörelse, som resulterade i att moderaterna tågade ut ur kanslihuset, och där skildras folkpartiets vånda — men folkpartiet accepterade ändå en kompromiss, trots att man inte fick sina önskemål tillgodosedda. Där finns också redogörelser för de överläggningar i finansieringsfrågan som ägt rum efter regeringsskiftet. Kvar står det faktum att det inte finns någon borgerlig enighet i skattefrågan. Moderaterna kräver ett fullständigt inflationsskydd; det skall återinföras. De kräver att marginalskatterna skall sänkas så att den helt övervägande delen av alla heltidsarbetande får högst 50 96 i marginalskatt 1985. De kräver vidare att rätten till underskottsavdrag skall återinföras, och återinföras fullt ut. Den införda 2-procentiga arbetsgivaravgiften skall slopas. Marginalskattesänkningarna skall enligt moderaterna finansieras med, som det heter, ”besparingar i de statliga utgifterna”. Centerpartiet anser att skattereformen skall genomföras i sitt ursprungliga skick. Man anser att den redan är finansierad för 1984 och att en del av finansieringsbehovet för 1985 skall täckas genom att rätten till avdrag för fackföreningsavgifter skall slopas. Folkpartiet föreslår att basenheten för 1984 skall fastställas till 7 700 kr., dvs. enligt det ursprungliga förslaget. Skatteskalan skall sedan, efter 1984, inflationsskyddas fullt ut. Här har det alltså skett en anpassning till moderaternas uppfattning. Låt mig också, för helhetens skull, ta med vpk-förslaget, vari man väljer vägen över skatterabatter till inkomsttagare med mellan 30 000 kr. och upp till 100 000 kr. om året, för att sedan trappa ner dem och låta dem upphöra vid en årsinkomst av 120 000 kr. Det är med andra ord många bud om basenheten och skatteskalan för åren 1984 och 1985. Moderaterna lär knappast få gehör för sitt förslag att förorda ett fullständigt inflationsskydd och att basenheten för 1984 skulle sättas vid 8 100 kr. i stället för propositionens förslag 7 600 kr. Inte heller finns det någon uttalad sympati för återinförandet av rätten till underskottsavdrag i full utsträckning som moderaterna föreslår. Att slopa den 2-procentiga arbetsgivaravgiften och finansiera marginalskattesänkningar genom besparingar i de statliga utgifterna är heller inte särskilt gångbart. Centern och folkpartiet står kvar vid uppgörelsen med den förändringen att folkpartiet nu vill ha skatteskalan inflationsskyddad fullt ut efter 1984, och man vill också göra en mindre justering i skatteskalan. Mittenpartiernas ställningstagande innebär att man tydligen anser att löneutvecklingen har fått den inriktning som skattereformen förutsatte: att höginkomsttagarna har visat återhållsamhet och att löneutrymmet i främsta hand har kommit de grupper till del som får liten glädje av marginalskattesänkningarna, nämligen lågoch mellaninkomsttagarna. Vi delar inte den uppfattningen. Vi har också skilda uppfattningar om nödvändigheten av att finansiera skattereformen fullt ut. Rätten till avdrag för fackföreningsavgifter har uppenbarligen varit en stor stötesten för de borgerliga partierna och är det alltjämt. Vi socialdemokrater har sett detta som ett rättvisekrav. Arbetsgivarsidan har avdragsrätt för sina avgifter till Arbetsgivareföreningen, och logiken bjuder att även arbetstagarna skall ha en motsvarande begränsad rätt till avdrag för fackföreningsavgifterna. Får jag också säga några ord om schablonavdraget. Skatteuppgörelsen innebar att man, för att förenkla taxeringsarbetet, införde ett schablonavdrag på 1 000 kr. fr.o.m. 1984 års taxering. Moderaterna vill nu sänka detta till 500 kr., och centerpartiets företrädare vill att man utökar rätten till schablonavdrag till att omfatta även egenföretagare. Avdraget tillkom, som jag sade, för att förenkla taxeringsarbetet. Man slipper härigenom att pröva en mängd småavdrag som yrkas av de skattskyldiga. Moderaternas förslag innebär en begränsning i detta avseende, men utskottsmajoriteten har funnit att 1 000 kr. utgör en skälig summa. När det gäller centerpartiets yrkanden om att avdraget skulle utökas till att omfatta även egenföretagarna, erinrar utskottet om att företagsskattekommittén behandlar frågan om beskattningen av egenföretagare och att den förväntas komma med ett förslag som tar upp den frågan. Herr talman! Jag hoppas att det av mitt inlägg har framgått att det inte har gått att komma fram till någon överenskommelse i finansieringsfrågan och inte heller när det gäller hur vi skall se på 1983 års löneuppgörelse. Det återstår för socialdemokraterna att söka fullfölja skatteuppgörelsen för åren 1984 och 1985 på det sätt som föreslås i proposition 1983/84:69, till vilket förslag utskottsmajoriteten har anslutit sig. Jag ber därför att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande 17 och avslag på de till betänkandet fogade reservationerna.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

Vid centerns och folkpartiets möte med regeringen den 19 oktober framlade vi beräkningar för hur denna finansiering skulle klaras, och de såg ut så här: löneavgift 2,8 miljarder kronor, devalveringseffekter 1,5 miljarder kronor, oljeoch elskatt 2,2 miljarder kronor, dvs. totalt 6,5 miljarder kronor. Det beloppet täcker alltså det nämnda finansieringsbehovet. Återstår således att finansiera avdragsrätten för fackföreningsavgiften. Det gör att det av regeringen beräknade finansieringsbehovet uppgår till 7,9 miljarder kronor. Men den frågan överlämnar vi till socialdemokraterna och kommunisterna att lösa. Rune Carlstein sade att det återstod för socialdemokraterna att försöka fullfölja skatteuppgörelsen. I likhet med Bo Lundgren tycker jag att det låter litet underligt. De försämringar som den förändrade skatteskalan och det minskade inflationsskyddet innebär kommer att bli bestående. Eftersom det inte heller är helt klarlagt hur det egentligen blir med kommande löneökningar, tycker jag att man hade kunnat ta det litet lugnt. För att gå tillbaka till de förhållanden som rådde tidigare kan jag nämna att OECD faktiskt beräknade inflationstakten i Sverige till 5 å 6 96, om den borgerliga politik som hade inletts fullföljdes. När den socialdemokratiska regeringen sedan devalverade den svenska kronan utgick man självklart från att det skulle bli en betydligt högre inflation. Mot bakgrund av att skatteskalorna det året bara innebar ett inflationsskydd upp till 5,5 96, tycker jag inte att de framförda kraven är så märkvärdiga. Man hade enligt min mening kunnat vänta med den föreslagna kompensationen tills man sett det totala utfallet i stället för att så här på en enda gång försämra effekterna av marginalskatteuppgörelsen för all framtid.
Herr talman! Arbetsmarknadens parter har inte följt de regler som skrevs in i skatteöverenskommelsen, medger Rune Carlstein. På den punkten är vi överens. Men jag måste ändå fråga Rune Carlstein varför ni socialdemokrater inte tar den enda riktiga konsekvensen av detta faktum och frångår den högerinriktning som marginalskattesänkningen ändå innebär. Rune Carlstein sade vidare att det var många bud och räknade upp de olika förslagen. Det är alldeles riktigt att det finns många bud, men det är trots allt, Rune Carlstein, bara ett bud som ger någorlunda rättvisa åt de människor som har lidit värst under den borgerliga regeringstiden och som ännu inte fått någon reallöneökning vare sig med eller utan skattereformen. En skattepolitik som gör anspråk på att vara rättfärdig får inte bedrivas på det sätt som ni socialdemokrater och mittenpartierna har bedrivit den. Er tvist huruvida skatteöverenskommelsen har frångåtts eller ej är av mycket marginell betydelse i sammanhanget.
Herr talman! Rune Carlstein uttryckte sin förvåning över att de borgerliga partierna inte var eniga i skattefrågan. Jag är överraskad av detta uttalande. Det är ju alldeles självklart att varje parti har sin politiska målsättning när det gäller skattefrågorna. Det visar inte minst de förhandlingar som föregick 1982 års skatteöverenskommelse. Vad som är viktigt i dag är egentligen att diskutera den skatteöverenskommelse som träffades och det beklagliga i att den inte helt kunde fullföljas. Vi är oroliga över hur det kommer att gå med målsättningen. Rune Carlstein sade något om att reformen skall fullföljas. Jag vill därför fråga: Hur och när beräknar man att detta skall kunna uppnås? Rune Carlstein påstod också att centern vill finansiera skattereformen för 1985 genom att inte medge avdrag för fackföreningsavgifter. Vi har sagt att vi så länge regeringen inte har redovisat en översikt över Arbetsgivareföreningens och fackföreningarnas kostnader och skatteförmåner inte är beredda att tillstyrka denna reform. Därför väntar vi att en sådan översikt så småningom skall komma fram. Då har vi ett underlag för att se hur man skall behandla dessa stora organisationer. Respekterar man våra synpunkter och håller fast vid överenskommelsen, står vi — det sade vi också vid förhandlingarna — självklart helt fast vid överenskommelsen och är med och deltar i finansieringen av det sista året. Det har förts en diskussion här i dag just om finansieringen av år 1984. Enligt vår uppfattning är avsikten inte att bara ta ett år i sänder. Vi har sagt att man skall finansiera reformen under dessa tre år. Då måste man ta det första och andra året tillsammans. Vi anser att vi därmed har klarat av finansieringen. Beträffande avdraget på 1000 kr. skall vi inte glömma bort att det starkaste motivet härför är — och det sade jag också i mitt förra inlägg — att i underlaget för arbetsgivaravgiften ligger avkastningen på det i företaget bundna kapitalet. Det är ett starkt motiv för att här skulle ske en rättelse. Inte någon som satt med i förhandlingarna hade en tanke på att det skulle dröja så här länge, innan man hade utrett denna ganska enkla fråga, speciellt med tanke på att vi har haft ett liknande avdrag vid ett tidigare tillfälle.

Herr talman! Nej, Stig Josefson, jag uttryckte inte min förvåning över att de borgerliga partierna var oeniga i skattefrågan. Jag framhöll bara att det inte finns någon borgerlig enighet i skattefrågan. Jag redovisade de olika förslag som finns återgivna i reservationerna och som vittnar om att det råder en splittring mellan de tre borgerliga partierna när det gäller hur man skall ha det med den framtida beskattningen. Det förvånar mig inte. Ni har naturligtvis olika uppfattningar, och dem har ni preciserat i skatteutskottets betänkande 17. Det är bra när Stig Josefson tar avstånd från Bo Lundgrens uttalande att skattereformen nu ligger i ruiner. Det gör den ju ingalunda. Att vi har gjort vissa justeringar i skattereformen är en sak. I långa stycken fungerar den dock på det sätt som från början var avsikten. Avdragsdelen fungerar som vi från början avsåg att den skulle göra. Man skulle ta bort rätten till underskottsavdrag. Ser vi till de effekter som den ändrade skattereformen nu får, finner vi att det egentligen är utomordentligt små justeringar som inträffar för inkomsttagare i de normala inkomstlägena. Det finns återgivet i propositionen, där man kan se skillnaden i skatt mellan det ursprungliga förslaget och det som nu kommer att gälla för 1984. Tar jag en inkomsttagare med 90 000 kr. om året, skiljer skatten 169 kr. jämfört med om vi hade haft kvar det förslag som de tre partierna gjorde upp omkring. Det är alltså inte några märkvärdigheter som inträffar genom den ändring av reformen som vi nu har gjort. Tommy Franzén talar om att den enda rättvisa reformen är den vpk föreslår. Vi har faktiskt den uppfattningen att det finns anledning att justera ner marginalskatterna även för dem som har högre inkomster. Men för den här 90 000-kronorsinkomsttagaren skiljer det 13 kr. i skatteuttag mellan det förslag som Tommy Franzén och vpk har lagt fram och skatteutskottets förslag.

Herr talman! Hur de rättvisaste skatterna skall se ut kan vi väl i och för sig diskutera. Jag påstod inte att vårt förslag var absolut rättvist; tvärtom sade jag att det kanske var det mest rättvisa i sammanhanget. Skall man kunna uppnå en rättvis skattepolitik, får man nog föra över skattebasen till något annat än inkomsterna, exempelvis produktionen, men ha en progressiv inkomstskatteskala för att jämna ut de rådande stora inkomstskillnaderna i landet. Rune Carlstein sade också att socialdemokraterna har uppfattningen att det finns behov av att justera ner marginalskatterna för dem med höga inkomster. Det är det vi vänder oss emot, det är det vi tycker är så väldigt orättvist. Trots allt är det ju så under de här åren från 1976 till dags dato att de som inte har mått så illa av den ekonomiska krisen är just de som får de stora skattelindringarna genom de s.k. justeringarna, som Rune Carlstein behagade kalla dem. Den största effekten blir det för dem som har väldigt höga inkomster men inte har några underskottsavdrag; de kan få skattelättnader på ända upp till 30 000 kr. Vi tycker inte att det är rättvist, även om socialdemokraterna har uppfattningen att man behöver justera marginalskatterna. Så tog Rune Carlstein ett exempel ur vår motion. Det rörde sig om 90 000-kronorsinkomsttagaren, och det är riktigt att där skiljer det bara 13 kr. Men det är i stort sett det enda ställe där vi är överens. Mellan 70 000 och 90 000 kr. skiljer vi oss inte mycket. Däremot vill vi ge väsentligt mera till dem som har inkomster under 70 000 kr. än regeringen ger. Likaså sätter vi en gräns för skattesänkningar så att vi inte ger sådana åt höginkomsttagarna. Enligt den socialdemokratiska regeringens förslag kan i extrema fall den som tjänar 300 000 kr. och inte har några underskottsavdrag erhålla en skattelindring med 10 650 kr. För vår del har vi valt att inte ge den höginkomsttagaren någon skattelindring alls — vi har uppfattningen att han lever ganska gott ändå.
Herr talman! Jag vill bara helt kort konstatera att Rune Carlstein inte bestred den redovisning av finansieringen som jag lämnade, dvs. den beräkning av finansieringen som vi från folkpartiets sida anser vara den riktiga. Det vore bra om vi kunde komma överens också om den saken.

Herr talman! Så länge jag har suttit i riksdagen har det alltid funnits skilda uppfattningar mellan partierna i skattefrågor. Det värdefulla har dock varit att man har kunnat komma fram till kompromisser, vilket har skett vid flera tillfällen. Jag är emellertid oroad över att den nu aktuella överenskommelsen inte kan komma att fullföljas, eftersom det skulle skapa sämre förutsättningar för framtida överenskommelser. Att det skulle vara nödvändigt att bryta överenskommelsen förvånar mig kanske än mer mot bakgrund av att det, som Rune Carlstein sade, skiljer endast med 169 kr. för en 90 000-kronorsinkomsttagare. Som jag ser det är respekten för att överenskommelsen ligger fast av oerhört stort värde, inte minst för det framtida arbetet på detta område i riksdagen.

Herr talman! Bo Lundgren har vid två tillfällen återkommit med frågan om barnfamiljernas situation och ifrågasatt om man inte borde lösa deras ekonomiska bekymmer skattevägen. Även om jag gör Bo Lundgren besviken, måste jag säga att jag inte tror att det är rätt väg att gå. Barnfamiljernas ekonomiska situation varierar ju så kraftigt. Det finns barnfamiljer som egentligen inte har någon skatt där man kan göra en minskning — i varje fall när det gäller den statliga skatten — eftersom de ligger på så låga inkomstnivåer, medan ett skatteavdrag däremot skulle gynna en familj som har en hög inkomst. Vi hade ju ett sådant system en gång i tiden, men vi gick ifrån det därför att vi tyckte att det var djupt orättvist. Jag tror inte att moderaterna kommer att vinna framgång med att försöka gå tillbaka ända till någon gång på 1930-talet för att hitta utvägar när det gäller hur man skall förbättra barnfamiljernas problem, som jag medger att man måste uppmärksamma och på alla sätt försöka avhjälpa. Tidigare under debatten ägnade sig Bo Lundgren åt att kritisera regeringen för att han inte hade fått det material han behövde för att bedöma utgången av lönerörelsen. Jag måste säga att Bo Lundgren, med den energi och kunskap han besitter, mycket lätt skulle ha kunnat orientera sig i det material som finns att tillgå för att göra den bedömningen. Tommy Franzén sade att vpk inte ville vara med om att göra justeringar i skatterna när det gäller höginkomsttagarna. Jag tycker att vpk i det här sammanhanget glömmer bort hela den del av förslaget som gäller underskottsavdragen, som vi nu begränsar till ett 50-procentigt värde. I de tidigare diskussionerna om beskattningen fick vi jämt och ständigt höra att höginkomsttagarna egentligen inte betalade någon skatt, eftersom de sänkte sin skatt genom att utnyttja underskottsavdragen. Vi fick igenom här i riksdagen ett förslag om att dra ner värdet av underskottsavdragen. Då sägs det att man får skatteminskningar, därför att man numera inte kan göra underskottsavdrag. Jo, Tommy Franzén, man får göra underskottsavdrag i dag också. När Tommy Franzén räknar upp hur stora summor höginkomsttagare får i skattereduktion, bör han ta hänsyn till att vederbörande mister en del av sitt underskottsavdrag. Då blir resultatet annat än man gör gällande.

Herr talman!

Kanske skulle mina tidigare avtalspartner stämma mig för avtalsbrott och kräva skadestånd. Det är just så landets största parti och regeringen har handlat i skattefrågan. Först träffas en överenskommelse med centern och folkpartiet om en treårig skattereform med sänkta marginalskatter och begränsning av underskottens skattemässiga värde, byggd på en beräknad inflation på 5,5 Jo. Så fort socialdemokraterna fick regeringsmakten satte man sig ner med representanter för Landsorganisationen för att diskutera hur man skulle ändra den träffade överenskommelsen, så att Landsorganisationen och dess medlemmar skulle tjäna mera på det. Till sist genomför man alltså, såvitt nu kan bedömas, ensidigt de aktuella ändringarna utan att ens fråga sina tidigare bröder i skatteöverenskommelsen. Det är inga marginella ändringar det är fråga om — dels föreslås ett direkt ingrepp i skatteskalan innebärande att i inkomstskikten över 136 000 kr. i årsinkomst höjs skatteprocenten jämfört med skatteöverenskommelsen, dels försämras inflationsskyddet ner till 4 90 för 1984 och till 3 96 för 1985. Detta är att jämföra med skatteöverenskommelsens 5,5 Yo, som ju varit litet av ett magiskt tal i skattedebatten. Jag vill gärna understryka att det fanns grund för antagandet att man skulle kunna hålla inflationen kring 5,5 96 under alla de tre år då skatteöverenskommelsen skulle genomföras. Vi vet nu att inflationen både 1982 och 1983 blev högre än beräknat. Den blev högre än om den tidigare regeringens ekonomiska politik hade fullföljts. Den blev långt mer än de 5,5 96 som skatteöverenskommelsen baserades på. Vid de överläggningar som vi i mittenpartierna har haft med regeringen om fullföljandet av skattereformen har vi därför yrkat på en förbättring, inte en försämring, av inflationsskyddet, eftersom förra årets devalvering ju drev upp inflationen utöver vad man hade anledning att anta när skatteöverenskommelsen ingicks våren 1981 eller då skattebeslutet definitivt togs här i riksdagen 1982. Det försämrade inflationsskyddet innebär givetvis både en smygvis åstadkommen urholkning av skattereformen och en smygvis åstadkommen höjning av marginalskatterna. Detta anmärkningsvärda löftesbrott överlämnade regeringen till skatteutskottets majoritet att försvara, och det är verkligen ett försvar som görs med blygsam tystnad. Jag förstår i och för sig både blygsamheten och tystlåtenheten från skatteutskottets sida, för det är en svårförsvarlig hantering som skattefrågan har getts efter valet 1982. Men skattutskottet kunde väl ändå ha ägnat några rader åt det anmärkningsvärda i att man nu på viktiga punkter går ifrån trepartiöverenskommelsen från 1981, med det moraliska dilemma som därmed skapas. I skatteutskottets betänkande står bara helt lakoniskt: ”I likhet med finansministern anser skatteutskottet det vara angeläget att skattereformen fullföljs.” Omedelbart därefter tillstyrker man regeringens förslag om att skattereformen på avgörande punkter inte alls skall fullföljas. Det finns alltså varken i propositionen eller i skatteutskottets betänkande någon riktig motivering till att man nu bryter den överenskommelse som i högtidliga former ingicks 1981. Den här debatten har den litet vilseledande rubriken Basenheten för åren 1984 och 1985, men den gäller ju någonting mycket viktigt, nämligen fullföljandet av marginalskattereformen och hur den statliga inkomstskatten skall utformas under de två närmaste åren. Det är en både i sak och politiskt betydelsefull fråga som förtjänar mycken debatt och mycken uppmärksamhet. Den gör det bl.a. därför att den visar på bristen på pålitlighet hos regeringspartiet. Den visar hur socialdemokratin här, som på så många andra områden, har fört både oss i de andra partierna, som var med om överenskommelsen, och valmanskåren, som hade att ta ställning till överenskommelsen i valet i september 1982, bakom ljuset. Både i valrörelsen och här i riksdagen våren 1982 ställde ni socialdemokrater oss som då hade regeringsansvaret mot väggen och frågade upprepade gånger: Står ni fast vid överenskommelsen? Och vårt svar både här i riksdagen och under valrörelsen blev detsamma: Vi står fast vid ingångna överenskommelser, vi sviker inte våra löften, och vi utgår från att det också gäller socialdemokratin. Nu har vi dess värre måst erfara att det inte gällde socialdemokratin. För vår del gäller att vi fortfarande står fast vid skatteöverenskommelsen med dess ursprungliga innehåll och avser att verka för att det blir en solid och pålitlig majoritet i Sveriges riksdag för genomförande av den reformen enligt dess ursprungliga syfte.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till den här debatten tror jag att det finns anledning att försöka besvara en helt grundläggande fråga, nämligen varför den här reformen kom till och varför den kom till som ett resultat av en uppgörelse mellan den dåvarande mittenpartiregeringen och socialdemokratin.

För oss var det inte lätt att, även om vi insåg nödvändigheten av att göra en justering av skatteskalorna, gå ut och för många av våra sympatisörer och medlemmar förklara att denna skattesänkning i stort sett skulle tillfalla enbart dem med höga inkomster. Detta fick centern erfara när trepartiregeringen i början av år 1981 lade fram ett av moderaterna och folkpartiet starkt omhuldat förslag med mycket långtgående skattesänkningar för de höga och de allra högsta inkomsttagarna. Det bröt inom centerrörelsen ut något av en storm, som definitivt ändrade centerns inställning till hur den här reformen skulle se ut. Detta var grundorsaken till att mittenpartierna ville förhandla med socialdemokraterna om skatterna, och det var grundorsaken till att den trepartiregering som satt då fick avgå. Det som för socialdemokratin var det avgörande var att vi menade att även om en marginalskattesänkning är ur rättvisesynpunkt svår att acceptera, så var det samtidigt nödvändigt att göra en reformering av skattesystemet. 1970-talets inflation och diverse förändringar i skatteskalorna hade gett marginalskatter på mellan 60 och 80 26 som drabbade merparten av alla förvärvsarbetande, och detta var en ohållbar situation. Sedan innehöll uppgörelsen med centern och folkpartiet en rad element som gjorde att vi, och även centern, kunde acceptera kraftigt sänkta marginalskatter även ur fördelningspolitisk synpunkt. Det första var att vi kunde hitta en form att begränsa rätten att göra underskottsavdrag. Den andra förutsättningen var att det i framtiden inte skulle bli någon automatisk indexuppräkning av skatteskalan. Det tredje elementet var att reformens kostnader skulle täckas med höjningar av andra skatter. Skälet till att vi såg detta som en väsentlig del av uppgörelsen var att vi inte anser att en fördelningspolitiskt svår reform skall kunna finansieras genom utgiftsnedskärningar, som har likartade fördelningspolitiska effekter. Det fjärde skälet till att vi kunde godta reformen var att man kunde enas om ett uttalande som innebar att det tillgängliga utrymmet för löneförbättringar i huvudsak borde tillfalla de inkomsttagare som i begränsad utsträckning fick fördelar av sänkningen av marginalskatten. Vi lade till att om löneutvecklingen i praktiken skulle avvika från denna inriktning, kunde stegen i marginalskattesänkningen under treårsperioden bli föremål för omprövning — dvs. reformen var villkorad till att arbetsmarknadsparterna verkade för en sådan inriktning av lönepolitiken att den i någon mån kompenserade de lägre inkomsttagarna för skattereformens verkningar. Herr talman! Det är denna överenskommelse som man nu från framför allt folkpartiets sida anklagar oss för att ha brutit, medan centern, om jag förstår det rätt, anser att vi gör avsteg från uppgörelsen. Jag tyckte nog med förlov sagt att Björn Molin blåste upp sig väl mycket i sitt inlägg, där han så att säga tvådde folkpartiets händer i fråga om det som har hänt efter den ursprungliga uppgörelsen. Låt oss då se vad som har hänt. Man har gjort en stor affär av att vi hösten 1982 föreslog att en viss del av inkomstskattesänkningen skulle tidigareläggas från 1984 till 1983. Det var ingen förändring i skattereformens totala uppläggning; vi tidigarelade en del av skattesänkningen. Det är detta som har kallats LO-rabatten, vilket är utomordentligt missvisande, eftersom de största skattesänkningarna går till TCO:s medlemmar — om man nu skall göra en facklig uppdelning av detta. Att vi föreslog ett avdrag för fackföreningsavgifter ändrade ju inte en stavelse i skattereformen. Den ligger helt ogill oavsett om man har avdrag för fackföreningsavgifter eller inte. Ingen annan grupp går förlustig någonting eller blir berövad någon del av skattereformens verkningar. Det som hände i våras skall jag förbigå, förutom att det stod klart för alla partier bakom reformen att det efter riksdagsbeslutet saknades finansiering för en betydande del av reformen i förhållande till vad som ursprungligen hade överenskommits. Vi angav skillnaden till 1 200 milj.kr. Det förnekades inte, såvitt jag vet, i de diskussioner som vi förde. Under hösten har vi haft två överläggningar med mittenpartierna om finansieringen av denna reform. Vid den första meddelade man från folkpartiets och centerns sida att de nu ansåg att det inte fattades mer än 700 milj.kr. Detta var de då tydligen beredda att diskutera. När vi sedan i oktober hade överläggning nr 2 hade det beloppet smultit ned till 0. Nu fanns det ingenting som behövde finansieras, sade mittenpartierna. Om vi i det skedet, Björn Molin, ansåg att ni hade avlägsnat er från innebörden av skattereformen vad gällde finansieringen, är vi måhända ursäktade. Det andra som skedde knöt an till uttalandet om löneutvecklingen och den justering av skatteskalorna över 137 000 kr. som gjordes i den proposition som riksdagen nu behandlar. Efter att ha lyssnat till det som här har sagts måste jag säga att det är märkligt att man varken från folkpartiets eller centerns sida ens i någon mån är beredd att aktualisera frågan huruvida det gemensamma uttalande som vi gjorde har fullföljts eller icke. Även om det inte föreligger en heltäckande statistik över lönemarknaden — en sådan lär vi inte få förrän någon gång framåt våren — är det enligt alla de uppgifter som nu föreligger och enligt uttalanden från de berörda organisationerna uppenbart att lönefördelningen 1983 definitivt avvek från det uttalande som vi gjorde. Det är omöjligt att hävda att de lägre inkomsttagarna fick någon huvudpart av lönehöjningarna 1983 som motverkade effekterna av marginalskattesänkningen. Tvärtom finns det stora skäl för att utgå från att de högre avlönade fick väl så stora lönestegringar som de med lägre löner. Det är klart att man kan strunta i detta och säga: Vi anser inte att uttalandet håller längre. Men i en diskussion om moralen i den här frågan måste jag undra vem det är som försöker upprätthålla de ursprungliga intentionerna och det som vi var överens om våren 1981 och 1982. Till slut, herr talman, vill jag när det gäller frågan huruvida vi fullföljer skattereformen eller inte bara peka på följande. De skatteskalor som jag hoppas att riksdagen nu fastlägger för 1984 och 1985 blir för 95 90 av alla skattebetalare exakt dem som fanns i överenskommelsen och riksdagsbeslutet 1982. Också påståendet att vi icke fullföljer skattereformen i den del som gäller en anpassning till inflationen är felaktigt. Det går inte att säga att vi skall kompensera hela befolkningen för de prisstegringar som devalveringen medförde. Hela tanken att vi som nation skulle kunna kompensera oss för de prisstegringar som i själva verket är resultatet av att vi ett antal år har levt över våra tillgångar är befängd. Herr talman! Den fortsatta reformeringen av inkomstskatten är en väsentlig och intressant fråga. Vi anser att sådana reformer är önskvärda. Vi anser också att det är önskvärt att de reformerna, liksom denna, bygger på en bred enighet i riksdagen. Jag kan på denna punkt instämma i vad Stig Josefson sade. Men jag noterar också den reserverade hållning Josefson intog till Lundgrens moderata locktoner om en gemensam borgerlig skattepolitik efter 1985. Jag undrar, herr talman, om förutsättningarna i det avseendet är riktigt så helgjutna som Björn Molin gav uttryck för i sitt senaste inlägg.

Herr talman! Eftersom finansministern sade några ord om de utgångspunkter som socialdemokraterna hade när de träffade skatteöverenskommelsen vill jag säga några ord om de utgångspunkter vi från folkpartiets sida hade. Vi har alltsedan 1950-talet menat att skattepolitiken i större utsträckning borde göra det lönande för enskilda människor att arbeta. Vi ville via en marginalskattereform stimulera till arbetsinsatser, lätta skatten på arbetsinkomster och i någon mån komma till rätta med skattefusket. Jag håller också med finansministern om att det finns ett fördelningspolitiskt problem med denna utgångspunkt. Det var just därför som vi accepterade kopplingen mellan marginalskattesänkningarna och avdragsbegränsningen. Avdragsbegränsningen blev befogad just därför att man sänkte marginalskatterna och att det fick största effekten för dem som tjänade mycket. Det var ju inom parentes sagt den delen som moderaterna aldrig begrep. Om man i efterhand ändrar så att marginalskattesänkningarna inte blir så stora som var avsett, men låter avdragsbegränsningen kvarstå oförändrad, är det klart att det mot bakgrund av denna koppling uppenbarligen blir en obalans i reformen. Reformen utgick från ett inflationsskydd på 5,5 96. Jag upprepar att det fanns anledning att räkna med en inflation på den nivån när överenskommelsen träffades och när beslutet togs i riksdagen. Men om man sedan får en regering som devalverar med 16 7 är det klart att inflationsskyddet just på grund därav måste justeras. Det var också regeringen i första omgången beredd att göra. Sedan blev det inte någon sådan justering, vilket ledde till en överfinansiering, eller om man så vill till en skattehöjning, jämfört med vad man ursprungligen hade kommit överens om. Denna överfinansiering har vi självfallet beaktat när det gäller diskussionerna om finansiering av steg två i skatteöverenskommelsen. Vi accepterade i våras en höjning av skatten på el och olja just av detta skäl, annars hade vi inte accepterat dessa skattehöjningar. Jag vill i övrigt hänvisa till det anförande som Kjell Johansson höll här tidigare där han i detalj redovisade hur folkpartiet har anvisat en finansiering av steg två, och där vi har räknat in den överfinansiering som skedde av steg ett genom att man inte anpassade inflationsskyddet till den högre inflationen. Sedan återstår ett enda argument för socialdemokraterna, nämligen löneutvecklingen för de högavlönade. Regeringen har här inte kunnat redovisa en entydig statistik. Jag skall villigt erkänna att inte heller jag har tillgång till någon sådan statistik, och jag vill därför inte uttala mig tvärsäkert. Men på en punkt föreställer jag mig att vi vet precis hur löneutvecklingen kommer att bli, nämligen när det gäller de statsanställda. Är det verkligen så att man har haft anmärkningsvärt stora lönehöjningar bland de högavlönade i statens tjänst? Det är en fråga till Kjell-Olof Feldt på den punkten — regeringen sitter förvisso inne med sanningen. Jag tror inte att det förhåller sig på det sättet, utan jag tror att det enda argument som återstår för regeringen när det gäller att försvara det här löftesbrottet är att en viss del av de högavlönade har fått relativt betydande lönehöjningar. Det skulle då få tjäna som enda argument för att försvara att man ändå på avgörande punkter ensidigt och utan att ta hänsyn till vad de andra parterna i överenskommelsen tyckte har brutit överenskommelsen.

Herr talman! Jag tror att det finns anledning att erinra litet grand om hur utvecklingen har varit på skattepolitikens område. År 1976 uppgick den statliga inkomstskatten, den skatt som är progressiv och som skall medverka till att inkomstutjämna, till ca en tredjedel av den offentliga sektorns skatteinkomster. År 1983 — dvs. i år, sju år senare — ligger den här andelen av den statliga inkomstutjämnande skatten på ca en sjundedel av den offentliga sektorns skatteinkomster. De bidragande orsakerna till detta är självfallet marginalskattesänkningarna och införandet av inflationsskydd i skatteskalorna som de borgerliga regeringarna införde. Självfallet har även ökade kommunalskatter bidragit till att den statliga skattens andel har minskat. Men en mycket stor andel av det här beror utan tvivel just på marginalskattesänkningarna och de inflationsskyddade skatteskalorna. Utan tvivel minskas möjligheten till inkomstutjämning, när man på detta sätt hela tiden minskar den inkomstutjämnande delen i skattesystemet. Det kan visserligen hävdas att man fortfarande inom denna ram kan uppnå utjämnande effekter. Självfallet kan man det, men fortsätter man att minska den statliga inkomstskattens andel, kommer möjligheterna att få till stånd inkomstutjämningar följaktligen att minska och kanske nära nog försvinna. Finansministern sade i sitt inlägg att han var emot indexeringen och att skatteöverenskommelsen var ett led däri. Men skatteöverenskommelsen innehöll ju också en indexering. Sedan må så vara om indexeringen eller inflationsskyddet — vilkendera benämning man än vill använda — är hög eller låg, är faktisk eller förutbestämd. Den tar ingen hänsyn till de löneutvecklingar som har ägt rum i samhället, där det f. ö. inte har varit och knappast kommer att bli en likvärdig löneutveckling för höginkomsttagare och låginkomsttagare. Det enda riktiga är självfallet att i stället för indexering göra som på den gamle finansministerns tid, dvs. vidta justeringar varje år med utgångspunkt i det faktiska och det politiska läget. När det gäller underskottsavdragen sade Rune Carlstein tidigare att man nu inte hör någonting om dem från vpk:s sida. I mitt inlägg sade jag fat tiskt att vad vi ville ändra i skatteöverenskommelsen var just marginalskattesänkningarna. När det gäller underskottsavdragen är det utan tvivel så att de i stor utsträckning har fått den effekt som vi tidigare krävt, då vi sagt att avdrag inte skall få göras från inkomst utan från skatt och med en reduktion på 50 96. I princip är det nära nog detta som åstadkommits genom skatteöverenskommelsen. Den delen tycker vi alltså är riktig. Men skatteöverenskommelsen har inte den stora innebörd som Rune Carlstein försökte göra gällande. Ungefär 2 miljarder kronor kommer från begränsningen av underskottsavdragen, medan reformen som sådan skulle kosta ca 11 miljarder kronor. Det är alltså en ytterst liten del som trots allt finansieras via begränsningen av underskottsavdragen. Den stora delen är marginalskattesänkningen — och den ville vi inte ställa oss bakom. Vad beträffar underskottsavdragen tror jag att det är bra om man går vidare. Det kan nämligen inte vara rimligt att ohämmat få göra underskottsavdrag för vilka former av lyxboende som helst. Ett tak behöver införas. Vidare är jag övertygad om att man blir tvingad att sanera avdragsrätten och reglerna för vilka slags underskott eller räntekostnader som skall få dras av från inkomsten i deklarationen.

Herr talman! Finansministern talade om att vi hade varit obestämda från folkpartiets sida om hur mycket som återstod att finansiera av skattereformens båda första steg. Jag vill då ställa frågan: Vilken summa i den delredovisning som jag gjorde är felaktig? Jag tar gärna det hela på nytt. Skattereformens två första steg skulle alltså kosta 6,4 miljarder kronor. Finansieringen har hittills gått till på det sättet att löneavgiften har inbringat 2,8 miljarder, oljeoch elskatten 2,2 miljarder och devalveringseffekterna 1,5 miljarder. Summan blir 6,5 miljarder. Jag kan inte se att det saknas någonting. Vi har tagit fram de pengar som behövs för att reformen skall bli totalfinansierad. Då förstår jag inte motivet till att regeringen försämrar inflationsskyddet och sänker det till 4,3 90. Uppenbarligen kommer detta att skapa problem. Löntagarorganisationerna kommer att vara skeptiska mot dessa nivåer. Det är inte speciellt otroligt att löntagarna inte kommer att tro på dem. I så fall kommer regeringens agerande bara att skapa bekymmer i lönerörelserna under de kommande två åren. Trodde regeringen på sin egen inflationsberäkning tycker jag att det naturliga vore att gå folkpartiet till mötes och acceptera en automatisk indexuppräkning. Varför skapa dessa problem, om man kan klara det hela med ett automatiskt inflationsskydd? Klaras målet måste ni väl vara belåtna med konstruktionen, och klarar ni det inte har löntagarna i varje fall fått en försäkran som innebär att inflationen inte gröper ur de träffade avtalen, vilket kommer att underlätta situationen. Vilka motiv har ni för den föreslagna låga inflationsuppräkningen?

Herr talman! Jag skall inte gå in på någon närmare historiebeskrivning när det gäller frågan om skatteöverenskommelsen och de förhandlingar och resonemang som fördes 1982 från remissdebatten och fram till mars-april. I princip var man emellertid överens om att söka åstadkomma en skattereform som innebar en sänkning av marginalskatten. Detaljerna hade väl inget parti bundit sig för. I så fall hade det varit meningslöst att inbjuda socialdemokraterna till förhandlingar. Man gick ut med ett förhandlingsförslag, och sedan fortsatte förhandlingarna. Nog om detta. Den stora frågan i dag är ju de ändringar som föreslås av regeringen och som bryter överenskommelsen. För mig verkar det som om finansieringsfrågan skulle vara det väsentliga. Jag kan för min del inte finna annat än att centern har gjort rätt när kostnaderna beräknats för både det första och det andra året, vilka kostnader sedan kompenseras helt. När det gäller devalveringen yrkade vi förra året på att basenheten skulle höjas med 200 kr. för att man skulle kompensera effekterna av devalveringen. Detta förslag mötte i sak inget egentligt motstånd. Skulle devalveringens konsekvenser täckas in, måste det bli fråga om en sådan höjning. I centerns motion hösten 1982 ställdes också kravet att basenheten skulle höjas med 200 kr. Finansministern sade till sist att reformen skall fullföljas. Men gör man dessa ingrepp i reformen begränsas ju möjligheterna att förverkliga den. Jag skall därför ställa samma fråga till finansministern som den jag ställde till Rune Carlstein: När räknar finansministern med att reformen kan förverkligas, så att man uppnår målet 50 20 marginalskatt för 90 96 av inkomsttagarna?

Herr talman! Det är inte första gången i historien som parterna i ett upplöst äktenskap skickar anklagelser mellan varandra om vem som egentligen bär skulden till skilsmässan. Men eftersom det här ändå är en rätt allvarlig historia, där det inte är vi som har inlett diskussionen om avtalsbrott och lurendrejeri och annat som har svept runt i den här debatten, må det tillåtas mig att lämna vissa argument tillbaka till framför allt Björn Molin. På en punkt har vi tillstått att vi borde ha handlat annorledes. Det var när vi på hösten 1982, under de hektiska veckorna strax efter regeringsskiftet, hade fel turordning när vi överlade om skatterna. Vi talade först med LO och TCO, sedan med mittenpartierna. Det var ett misstag från vår sida; vi borde ha haft den omvända turordningen. Om det skall förklaras men inte nödvändigtvis ursäktas, berodde det på det starkt pressade arbetsläge som vi hade efter regeringsskiftet med utarbetande av krispropositionen och en rad andra åtgärder som var av mycket trängande natur, som snabbt skulle genomföras. Vi har flera gånger offentligen beklagat detta. Men det som gör anklagelserna så orimliga är att vi inte hade den minsta avsikt att lura någon, eftersom vi helt öppet redovisade för de båda mittenpartierna vilka överväganden som låg till grund för de förslag som vi framlade: det var knutet till avtalsrörelsen 1983 att vi genom tidigareläggningen av en del av inkomstskattesänkningen ville underlätta avtalsrörelsen. Avdragsrätten för fackföreningsavgifter hade samma syfte. Vi var väl naiva nog att tro att det även bland oppositionens partier fanns en önskan att bidra till att få ett rimligt avtal till stånd till båtnad för näringslivet och för sysselsättningen. Nu efteråt verkar det som om något sådant intresse över huvud taget inte fanns. Men efter det som hände de där veckorna hösten 1982 är det inte vi utan våra avtalspartner som har skytt allt samarbete eller frångått tidigare intagna ståndpunkter. Under våren tog vi i god tid kontakt med både folkpartiet och centern för att höra deras uppfattning i frågan huruvida det var rimligt att byta finansieringsmetod, med hänsyn till att vi visste att löneutrymmet 1984/85 skulle bli ytterligare begränsat och att det var mycket svårt att inkräkta på det genom att fullfölja finansieringen efter de vägar vi hade avtalat. Vid de kontakterna fick vi reda på att folkpartiet — jag talade själv med dåvarande folkpartiledaren — tyckte att det var en god idé att byta finansieringsmetod, men att man inte — och det bekräftades nu i debatten här —- ville ha några överläggningar med oss, utan man ville ta ställning i riksdagen till våra förslag. Jag måste fråga: Om man var så uppbragt över att man hösten 1982 inte fick förhandla i god tid och i förväg, varför tog ni inte chansen i våras? Ni inbjöds till överläggningar, ni vägrade att komma. Den misstanken lurar naturligtvis, och den har väl alltmer bekräftats, att framför allt folkpartiet ville skaka loss från den här överenskommelsen. Ni ville höja ribban, som det heter, för att tillsammans med moderaterna kunna ge rejält flotta skattesänkningslöften framöver. Och centerpartiets företrädare, av anledningar som de väl bara känner själva, följde med i det förfarandet. Den här hösten blev det helt enkelt så att man gradvis minskade behovet av finansiering för att till slut komma ner till noll. Man ansåg att på olika vägar hade man utan att vidta några åtgärder klarat finansieringen av skattereformen. Det var det jag menade med obeständigheten och det oklara i den position man intog. Men låt mig upprepa varför jag anser att det både för centerns och för folkpartiets del är en orimlig ståndpunkt att hävda, som nu görs uttryckligen i folkpartiets reservation till detta betänkande, att man finansierar en skattesänkning genom att skattebetalarna inte fick fullständig kompensation för devalveringen. Om det är på det sättet ni ser på landets ekonomiska situation, förstår jag varför det gick så på tok under de år som ni regerade. Den galenskap som ni utvecklade på det här området, det galna i uppläggningen av politiken, var att ni skapade intrycket hos en övervägande del av medborgarna, att vi som nation med en rad indexklausuler kunde befria oss från effekten av den inflation vi själva ställde till med. Indexklausuler skulle förekomma på snart sagt alla områden, och 5 miljoner skattebetalare skulle helt plötsligt undgå konsekvenserna av inflationen genom att man manipulerade med skatteskalorna. Devalveringen i fjol var helt enkelt räkningen till oss allihop för att vi under en följd av år hade levt över våra tillgångar, och den räkningen måste betalas. Att den skulle kunna så att säga vara ett motiv för att kompensera skattebetalarna är en orimlig ståndpunkt, och att man, om man inte genomför denna kompensation, på något vis har skaffat pengar för andra reformer är en lika orimlig ståndpunkt. Det vi nu gör innebär en anpassning av skatteskalorna till den målsatta inflation som är förenlig med fortsatt ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. Det är den enda inflation vi har råd att kompensera oss för — det är den inflation som är förenlig med fortsatt tillväxt och ökad sysselsättning. Klarar vi detta — och här kan jag då besvara Stig Josefsons fråga — så kommer 90 26 av skattebetalarna att år 1985 ha högst 50 96 i marginalskatt. Och det var i grova drag den målsättning vi var överens om. Slutligen, herr talman! Det har frågats hur vi tänker fullfölja skattereformen. Ja, en sak är klar, och det är att vi inte tänker fullfölja den genom att frångå alla fördelningspolitiska ideal som vi vill driva i den ekonomiska politiken. Moderaterna, och tydligen även folkpartiet, står för en enkel modell för fortsatta skattesänkningar, där man gladeligen hävdar att det går att sänka marginalskatten ned till 40-50 96 för alla inkomsttagare utan att ta till några särskilda åtgärder — så beskrivs det i alla fall i de mera populära versionerna av partiernas politik. Det är ändå en linje som för stora delar av denna riksdag måste te sig som omöjlig att följa, om man tar hänsyn till den fördelning av skattesänkningar och därmed av disponibla inkomster och av levnadsstandard som kommer att bli konsekvensen. Jag kan inte tolka Stig Josefsons försiktiga hållning till inbjudan från moderaterna och folkpartiet på annat sätt än att centern också är medveten om detta, att en framtida skattepolitik inte kan följa de linjer som moderaterna drar upp. Det ger kanske, herr talman, en fingervisning om var de framtida samarbetsmöjligheterna finns när det gäller skattepolitiken.

Herr talman! Finansministern frågade varför vi från folkpartiets sida är uppbragta i den här debatten. Svaret är enkelt: Vi känner oss förda bakom ljuset av dem som vi träffade skatteöverenskommelsen med. Detta svek från regeringens sida när det gäller skattereformen har skett i två steg. Det första togs 1982. Då gjorde ni upp med LO, inte med TCO. TCO har ju haft samma uppfattning som vi hela tiden, nämligen att man skulle fullfölja skattereformen och höja basenheten 1982. Det spelar inte så stor roll i vilken tidsföljd de här förhandlingarna ägde rum. Det viktiga är att ni gjorde en ändring redan hösten 1982 mot vår vilja, trots att ni, när ni inbjöd oss till förhandlingar, sade att den stora devalveringen hade påverkat såväl inflationstakten som inkomstutvecklingen på ett sådant sätt att det fanns anledning att justera reformen för 1983. Det andra steget har tagits när socialdemokraterna — och det är ju detta vi nu står inför — ändrar såväl i skatteskalor som i inflationsskydd på egen hand och mot vår vilja. Slutsatsen är att socialdemokraterna på egen hand, eller tillsammans med LO, på betydelsefulla punkter har ändrat i skattereformen med resultatet att reformen inte kommer att bli sådan som den ursprungligen avsågs att bli. Herr talman! Jag tycker att detta är beklagligt av två skäl. Det är beklagligt isak därför att skattereformen var en bra reform. Den innebar lägre skatt på arbetsinkomster och stimulerade därmed människor till ökade arbetsinsatser. Den innehöll en koppling mellan sänkta marginalskatter och begränsningar av värdet i underskottsavdragen, som var fördelningspolitiskt motiverad. Det är det första skälet till att jag tycker att löftesbrottet från socialdemokratins sida är beklagligt. Det andra skälet är att jag tror att det i svensk politik ibland behövs överenskommelser över blockgränserna. Men om man från det ena blockets sida, dvs. från den nuvarande regeringens sida, handlar som man har gjort i fråga om skattereformen, försvårar man självfallet framtida överenskommelser över blockgränserna. Från folkpartiets sida kommer vi att fortsätta arbetet med att reformera skattesystemet enligt samma linjer som skattereformen 1982. Vi kommer att arbeta för fortsatt sänkta marginalskatter — vår första strävan är att förverkliga marginalskattesänkningarna enligt 1981 års överenskommelse. Vi vill ha ett marginalskattetak på lägre nivå, och vi vill ha ett fullt inflationsskydd. Det är uppenbart att det, för att dessa skattepolitiska förändringar skall komma till stånd, krävs en annan majoritet i Sveriges riksdag.

Herr talman! Finansministern sade i sitt senaste inlägg att man inte kan kompensera sig för devalveringens effekter. Han avsåg väl då den devalveringseffekt som jag nämnde på en och en halv miljard. Det är inte fråga om det heller, utan det är fråga om att detta belopp flyttas - genom den ökade inflation som blev följden av devalveringen — från skattebetalarnas fickor till staten. Det kan man förändra. Det behöver man inte beteckna som kompensation för devalveringens effekter. Man hade exempelvis kunnat förhindra det genom att direkt införa ett automatiskt fullständigt inflationsskydd efter devalveringen. Det krävde vi från folkpartiets sida. Jag tror inte att jag tar fel om jag säger att även regeringen var inne på liknande tankegångar.
Herr talman! När finansministern säger att det inte är socialdemokraterna som har talat om att bryta avtal följer man väl den vanliga sedvänjan, nämligen att den part som bryter avtalet inte brukar gå ut och tala om det. Sedan säger finansministern att det skulle vara omöjligt och orimligt att ändra basenheten på grund av devalveringen. Men, finansministern, tankegången att man skulle göra en justering av basenheten för att något förändra konsekvenserna av devalveringen var inte främmande för regeringen vid de första förhandlingarna förra året. I de fortsatta resonemangen togs ingen hänsyn till vad mittenpartierna ville, utan det blev i stället LO som fick bestämma utformningen av skatteförändringarna, och det var då man införde avdrag för fackföreningsavgifter. Det var så det gick till. Sedan säger finansministern att man skall uppnå målet 50 26 marginalskatt för 90 70 av inkomsttagarna redan 1985. Jag vill bara fråga hur det skall bli möjligt när man minskar uppräkningen av basenheten, när man höjer skatteuttaget i vissa skikt och när inflationen och lönestegringarna är större än den höjning som sker av basenheten.

Slutligen, herr talman! Björn Molin höll något slags gravtal över skattereformen: det var en bra reform, som skulle ha gett goda effekter. Jag vill bara deklarera att skattereformen lever. Den genomförs i alla sina väsentliga delar. Och, Stig Josefson, det bör väl vara dags 1985 att avgöra vem som hade mest rätt eller mest fel i frågan om vad det slutliga utfallet blir. Jag är nöjd, herr talman, om riksdagen kan fatta ett beslut och därmed ge både skattebetalare och alla andra besked om vilka inkomstskatter vi - Nr 51 kommer att ha fram till 1986.

Herr talman! Det är glädjande att skatteutskottet är enigt om att tillskapa konkurrensneutral redovisning av mervärdeskatt. Redan för fyra år sedan uttalade ett likaså enigt skatteutskott det önskvärda i en sådan konkurrensneutral reform, innebärande slopande av den s.k. kontantmetoden. Företagen har alltså haft ganska god tid på sig för en omställning som man visste skulle komma. Likväl kan det uppkomma övergångsproblem för vissa branscher, exempelvis postorderföretagen med långa kredittider till sina kunder. Med anledning härav har skatteutskottet föreslagit att den tidpunkt för anståndsmöjligheter som enligt propositionen skulle vara utgången av 1984, förlängs ett år. Det är också tillfredsställande att det missbruk som förekommit på sina håll genom att man skaffat sig otillbörliga kredittider när det gäller momsinbetalning vid avbetalningsaffärer nu stoppas genom ett initiativ från utskottets sida. Om vi alltså är eniga i själva huvudfrågan, så skiljer sig uppfattningarna emellertid när det gäller importmomsens vara eller inte vara. Vi har haft denna regel i ett femtontal år, och man kan starkt ifrågasätta det praktiska med denna jättelika rundgång med alla de kostnader den innebär. Man har onekligen anledning att fråga sig varför tullverkets resurser i stor utsträckning skall tas i anspråk för inkasseringen av en moms som importföretagen snabbt återfår i samband med sina momsdeklarationer. Man tycker att tullen skulle ha viktigare sysslor att ägna sig åt. När kredittiderna för importföretagen kortades för ett och ett halvt år sedan gick vi moderater till nöds med på detta, då det ansågs befogat att skapa ett bättre konkurrensförhållande mellan produkter som importerades och produkter som tillverkades inom landet. I och med förra höstens kraftiga devalvering har importföretagen kommit i ett betydligt sämre läge, varför vi moderater anser tiden nu kommen för en utvärdering och omprövning av systemet med momsuppbörd vid import. 77 Enligt vår uppfattning, och den lär ingen kunna bestrida, skulle avsevärda administrativa fördelar stå att vinna om denna omfattande rundgång försvann. Dessa frigjorda resurser kunde tullen då använda till angelägnare verksamheter, som t.ex. jakt på narkotika. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till moderatreservationen, där vi föreslår att den sittande mervärdeskattutredningen får i uppdrag att utreda frågan om slopande av importmomsen.

Herr talman! År 1979 beslutade riksdagen att ersätta den gällande huvudregeln för kontantredovisning av mervärdeskatt med en redovisning på bokföringsmässiga grunder. Övergångsvis har det funnits möjligheter för vissa företag att via länsstyrelserna få dispens och även fortsättningsvis redovisa enligt den s.k. kontantmetoden. Ca 6 000 företag har utnyttjat denna möjlighet. Förslaget i propositionen, som utskottet har haft att ta ställning till, innebär att man av såväl skattetekniska skäl som ur konkurrenssynpunkt avvecklar dispensgivningen och redovisningen enligt kontantmetoden för avbetalningshandeln. För att underlätta övergången för företag som lämnar särskilt långa krediter till sina kunder — här återfinns exempelvis postorderhandeln — innebär förslaget i propositionen att länsstyrelserna skulle kunna medge anstånd med skattebetalningen, dock längst till utgången av 1984. Utskottet har vid sin behandling av ärendet funnit det angeläget att i speciella fall förlänga betalningsrespiten. Utskottet har därför föreslagit den förändringen att regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, skall kunna förlänga anståndet med övergången till utgången av 1985, om extraordinära omständigheter föreligger. Skatteutskottet har också funnit anledning att uppmärksamma de erbjudanden som förekommit i dagspressen om att den som köpt en vara på avbetalning skall — innan varan slutbetalats — kunna överlåta varan till en annan person, med bibehållen möjlighet för den ursprunglige säljaren att redovisa mervärdeskatten enligt kontantmetoden. Utskottet har i övergångsbestämmelserna tagit in ett förtydligande, som förhoppningsvis skall stoppa de här transaktionerna. Utskottet är enigt i sitt ställningstagande att tillstyrka propositionen med de förändringar som jag här har redogjort för. Vi har också haft att ta ställning till en motion från Knut Wachtmeister m.fl. angående uttagande av mervärdeskatt vid import. Motionärerna önskar en utvärdering och en omprövning av hela systemet med skatteuppbörden vid import. Gällande bestämmelser om mervärdeskatt vid import infördes den 1 juli 1982. Det är alltså inte så länge sedan man ändrade dessa bestämmelser. Bestämmelserna tillstyrktes då av skatteutskottet, även om moderaterna hade vissa invändningar. Utskottsmajoriteten anser att det inte nu finns anledning att hemställa om en omprövning av systemet. Bestämmelserna har tillkommit för att åstadkomma neutralitet mellan kreditimporten och annan upphandlinginom Nr 51 landet. De nu gällande bestämmelserna medför också en ränteinkomst för

5 ; a mervärdeskatt; Herr talman! Jag beklagar att Rune Carlstein inte kunde ge mig rätt när jag Höna hävdade att det var befogat med en utvärdering. Vårt skattesystem är som bekant utomordentligt krångligt, och vi är världsberömda för vår rundgång när det gäller olika transaktioner i samhällssystemet. Här fanns nu en möjlighet att stoppa denna rundgång. Såvitt jag förstår är det enda sakskälet till att man inte vill göra det att staten förlorar en del ränteintäkter. Det är riktigt att så blir fallet. Men en stor del av dessa intäkter kommer tillbaka i form av skatt från de företag som tjänar litet på räntan. Det är dessutom de företag som har missgynnats av devalveringen genom att importen har blivit så mycket dyrare. På köpet skulle, som jag nämnde, tullverket få större möjligheter att sköta andra sysslor, exempelvis att försöka få fast narkotikaimportörer och stävja annat ofog, något som också har påtalats i BRÅ:s utredning. a mycket intresserade av jakten på narkotika. Det framgår av deras ställningstagande under de två senaste åren i opposition. Både våren 1981 och 1982 väckte man partimotioner med krav på ett förhöjt anslag till tullen på 2 milj.kr. Det skulle, sade man, ge möjlighet till inrättandet av tio nya tjänster. Med hjälp av dem ansåg man sig med full rätt kunna bedriva en effektivare jakt på narkotikabrottslingar. Om nu riksdagen antar mitt förslag får vi på köpet de resurser som socialdemokraterna begärde både för ett och för två år sedan. Dessutom får vi ytterligare resurser i jakten på narkotikabrottslingar. Jag beklagar att socialdemokraterna inte har velat gå moderaterna till mötes i det fallet.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande nr 13 är formellt enhälligt. Men det beror snarast på speciella omständigheter. I sig innehåller betänkandet åtskilligt med betydande sprängstoff. Det gäller t.ex. sådana frågor som mandattidens längd, den gemensamma valdagen, folkomröstningsinstitutet och utlandssvenskarnas rösträtt. De speciella omständigheterna vad gäller mandatperioden, valdagen, folkomröstningar och en del annat är att dessa frågor övervägs av en arbetsgrupp under ledning av justitieministern. Ingen kan dock påstå att denna arbetsgrupp hittills i sak varit särskilt framgångsrik. Den är nu inne och sliter på sin tredje justitieminister. I den författningsmotion från centern som behandlas i detta betänkande har vi klart angett hur vi skulle vilja ha det i dessa frågor. Vi vill ha en fyraårig mandatperiod, skilda valdagar och en förstärkning av folkomröstningsinstitutet. Det är omsorgen om demokratins funktionsduglighet och vitalitet som gjort att vi ställt dessa krav. Den nuvarande treåriga mandatperioden är för kort, därom tycks numera de flesta vara ense. Den bör således förlängas. Men samtidigt är det inte bra i en demokrati om det blir för långt mellan allmänna val. Det ger minskad aktivitet bland dem som är direkt engagerade i politisk verksamhet på det lokala och regionala planet. Det ger medborgarna i gemen sämre möjligheter till politisk information, och det minskar framför allt deras möjligheter att säga ifrån. Det är ju i första hand genom röstsedeln på valdagen som medborgarna kan göra sin mening gällande på ett mera påtagligt sätt. Aldrig så täta opinionsundersökningar kan inte ersätta den resoluta meningsyttring som valen utgör. Fyraåriga mandatperioder och skilda valdagar för valen till kommuner och riksdagen skulle således tillgodose både behovet av längre mandattider och det demokratiska kravet på täta val. Till detta kommer att skilda valdagar skulle vara en viktig och välbehövlig stimulans för den kommunala demokratin. Vi hade det på det sätt som jag har beskrivit fram till valet 1970, och det hade fungerat bra. Som alla författningshistoriskt intresserade minns var den gemensamma valdagen och därmed de treåriga mandatperioderna det pris som socialdemokraterna krävde för att gå med på enkammarriksdag. Det var — som jag har utrett i olika sammanhang — helt ologiska resonemang om det s.k. kommunala sambandet som ledde fram till den socialdemokratiska ståndpunkten. Och där har man tyvärr hittills suttit fast. Det bud man gett — och här avslöjar jag inga utredningshemligheter, eftersom det varit väl känt länge — för att gå med på skilda valdagar är att valsystemet skulle förändras så att det kom att gynna ett stort parti, dvs. socialdemokraterna. Detta kan vi naturligtvis inte gå med på av principiella skäl. Den proportionella fördelningsmetoden, sådan den framgick ur författningsreformerna, var ett framsteg ur demokratisk synpunkt, och den måste vi slå vakt om. Valutslaget skall inte förvanskas genom fiffigheter i fördelningsmetoden. Dessutom har ingen kunnat visa hur man — om vi skall ha kvar utjämningsmandaten - inom ramen för den proportionella fördelningen skulle kunna skapa ett praktikabelt fördelningssystem som skulle kunna tillgodose de socialdemokratiska önskemålen. Ur såväl principiell som praktisk synpunkt är det således en omöjlig tanke. Som förhandlingsbud vad gäller skilda valdagar är vidare de socialdemokratiska propåerna märkliga, eftersom de inte har något att göra vare sig med mandattid eller med skilda valdagar. Jag har, herr talman, velat markera den grundsyn som vi centerpartister har i dessa frågor, vilket också framgår av de utförliga motioner som nu kortfattat behandlas i utskottets betänkande. När utskottet nu förklarar motionerna besvarade med hänvisning till den arbetsgrupp för grundlagsfrågor som jag inledningsvis nämnde, har vi accepterat detta för att inte störa de förhandlingar som ännu pågår i arbetsgruppen. Om det blir någon uppgörelse eller ej i gruppen vågar jag inte ha någon bestämd mening om. Skulle det gå så illa att arbetsgruppen misslyckas återkommer vi med våra krav. Herr talman! Jag skall av de många frågor som berörs i utskottsbetänkandet något kommentera ytterligare en, som jag anser vara av särskild vikt. Det gäller utlandssvenskarnas rösträtt. Deras rösträtt är, till skillnad från andra medborgares, inte grundlagsskyddad. Utlandssvenskarna har rösträtt i kraft av en bestämmelse i vallagen. Orsaken till att det blivit på det viset är att utlandssvenskarna fått rösträtt etappvis. Fullständig rösträtt fick de under regeringen Fälldin I. Socialdemokrater och vpk-are var motståndare till denna reform. Men det är naturligtvis inte principiellt tillfredsställande med denna uppdelning. Den innebär också att utlandssvenskarna skulle kunna berövas rösträtten genom ett beslut av riksdagen. Om man som självklart utgått från att ingen majoritetsgruppi riksdagen skulle vilja ta ifrån svenska medborgare den grundläggande demokratiska rättighet som rösträtten utgör, blev man tagen ur denna villfarelse när man läste den socialdemokratiska regeringens direktiv till 1983 års rösträttskommitté. Där är det helt klart utsagt att kommitténs ambition skall vara att ta ifrån svenska medborgare rösträtten. Det är mycket oroande. Om man ser till demokratins utveckling ur ett historiskt perspektiv är direktiven helt sensationella. Alla ambitioner tidigare har haft som målsättning att underlätta valdeltagandet och att vidga kretsen av röstande genom att ta bort allehanda rösträttsstreck. Nu har tydligen socialdemokraterna planer på att gå rakt motsatt väg. För att utlandssvenskarnas rösträtt skall ges samma skydd som andra svenska medborgares har vi centerpartister föreslagit att rösträtten grundlagsregleras, och vi har lagt fram ett konkret förslag till grundlagsändring. Förslaget hänskjuts nu till rösträttskommittén. Vi ser detta som en klar markering från utskottets sida. Rösträttskommittén skall enligt förljudande vara klar med sitt betänkande i februari. Det innebär att ett första beslut om grundlagsreglering av utlandssvenskarnas rösträtt under alla omständigheter kan tas hösten 1984. Jag vill bara tillägga att om kommittén och därefter regeringen skulle komma att lägga fram förslag om begränsning av utlandssvenskarnas rösträtt kommer vi att motsätta oss detta. Vår ståndpunkt är tvärtom att rösträtten skall grundlagsfästas, och den ståndpunkten kommer vi att driva även fortsättningsvis. Herr talman! Med dessa markeringar vill jag i det läge som nu råder yrka bifall till hemställan i utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall verkligen fatta mig kort. Vi har ett enhälligt betänkande, vilket beror på de pågående utredningarna. I fråga om utlandssvenskarnas rösträtt har vi hänvisat berörd motion till 1983 års rösträttskommitté, och vi förutsätter att denna utredning är oförhindrad att pröva den fråga angående grundlagsregleringen som motionärerna tar upp.

Bertil Fiskesjö ansåg att socialdemokraterna för en del mycket ologiska resonemang kring dessa frågor och sysslar med fiffigheter osv. när det gäller rösträtten i fördelningsmetodiken. Jag vill inte polemisera mot honom i dag. Jag vill att vi skall gå in i beredningen med en öppen strävan att nå fram till resultat. Polemik i dag gynnar inte dessa strävanden. Jag ber därmed att få yrka bifall till utskottets hemställan.